Herr talman! Denna reform är ju som här tidigare sagts en sorts paketlösning, som innebär att man kommer till rätta med flera problem på sjukvårdens område. För den stora allmänheten, alltså patienterna, vill man införa ett förenklat återbäringssystem vad beträffar sjukkassekvittona. Patienten skall betala 7 kronor för läkarbesöket och behöver inte som hittills gå till försäkringskassan för att få tillbaka tre fjärdedelar av kostnaderna. Alla som har besökt en läkarmottagning vet att patienten kan få både två, tre och fyra kvitton. Han kan bli remitterad till en röntgenavdelning och får betala mot kvitto där, han kan bli remitterad till en annan poliklinik där det tas vissa prover, och då får han ett nytt kvitto. Den föreslagna reformen innebär alltså en förenkling i detta avseende. Reformen innebär framför allt att man flyttar över sjukvården till öppen vård. Främst huvudmännen är angelägna om en sådan förskjutning; de räknar med att det på längre sikt kan bli lägre kostnader för vården. Vidare vill man lösa det s.k. överskottsproblemet, som framför allt föreligger inom åldringsvården. Den bästa vården är i dagens läge också den eko nomiskt fördelaktigaste, och detta gör att alla söker sig till de vårdanstalter där den billigaste vården står att få. Trycket på huvudmännen när det gäller utbyggnaden blir därmed större och större. Någon har sagt att denna reform innebär en formalitet så till vida att landstingen är inställda på att den skall genomföras. De har i sina stater för år 1970 räknat med att reformen kommer att tillämpas fr.o.m. den 1 januari 1970. Det är nog riktigt att de har haft kännedom om det och har räknat med det i sina budgeter. I och för sig är det väl beklagligt att propositionen inte har kommit tidigare. Jag talade i dag i kaféet med några representanter för Landstingsförbundet. De var ute i akt och mening att övertala oss att besluta fort så att de fick handla. De var inställda på att propositionen skulle ut i praktisk verklighet. En del kritik har riktats mot förslaget om en enhetlig avgift på 7 kronor. Men det är en genomsnittlig avgift, och det är klart att det finns särfall. Så har man t.ex. vid återbesök hos en läkare fått betala 10 kronor, vilket betyder att man realiter inte har betalat mer än kronor 2:50. Vi har sökt oss fram till ett enhetspris på 7 kronor. Det är klart att det inte kan bli millimeterrättvisa, men på lång sikt skall det väl vara till fördel för alla patienter. Alla gånger går man väl inte till en läkare för en liten åkommas skull. Under årens lopp kan man ju råka ut för olycksfall och annat. Skall en förenkling kunna nås, måste en bestämd avgift fastställas, och vi har kommit fram till att 7 kronor vid klinikbesök och 15 kronor vid hembesök är de avgifter som efter nuvarande kostnader bör fastställas. Givetvis kan man fråga sig hur förslagets tillämpning i praktiken kommer att påverka tillströmningen av patienter till sjukhusen. Herr Kaijser var inne på detta problem. Patienten behöver ju inte längre förskottera utan betalar endast sina 7 kronor. Förut fick patien terna tillbaka av sjukkassan men måste ligga ute med pengarna en tid. Jag kan tänka mig att enstaka personer säger att de nu inte behöver lägga ut så stora belopp. Men i det stora hela kommer väl inte någon ökning av tillströmningen att ske. Man söker väl läkare endast då man är sjuk och behöver ta deras tid i anspråk. Att välja läkare är också ett problem. Särskilt i Sydoch Mellansverige har man haft provinsialläkare och distriktsläkare, som har tjänstgjort på samma plats i årtionden. Man behöver inte vara läkare för att förstå att det är en bra sak att få komma tillbaka till en läkare, som tidigare har behandlat en. Men den rörlighet vi nu har i samhället, särskilt beträffande de yngre läkarna som vill pröva olika befattningar på ett helt annat sätt än tidigare, gör att ingen kan få uppleva tryggheten med en familjeläkare, hur önskvärt det än skulle vara ur många synpunkter. Beträffande privatläkarna har vi inte lyckats få en uppgörelse till stånd, vilket hade varit önskvärt. Herr Kaijser m.fl. har krävt att riksdagen skulle få fa del av den blivande uppgörelsen. Här begär alltså Kungl. Maj:t ett bemyndigande. Nu vet alla att riksdagssessionen slutar den 31 maj. Skall vi få en proposition, måste detta avtal vara klart senast i april månad. Det skulle säkert bli ett viktigt vapen i läkarnas händer, eftersom avtalet till varje pris måste träffas före april månads utgång, ty annars kan Kungl. Maj:t inte redovisa för riksdagen. Det är lika bra att vi får arbeta lugnt utan att veta att det finns ett speciellt datum, före vilket redovisning skall ske. Jag tror inte att Läkarförbundet behöver sitta med några dåliga kort på hand. Förbundets representanter är säkert tränade förhandlare, så att vi kan få en uppgörelse av sådan art att vi kan arbeta efter den. En fråga är om läkarna skall få utöva sitt yrke på fritid. Utskottet har där gjort en ändring i förslaget och tilllåter att avtal träffas med huvudmän nen. Det kan hända att det i vissa fall är önskvärt. Det beror väl också på de lokala förhållandena. Skälen för att uppskjuta frågan är enligt vår mening inte så starka att så behöver ske. Vi har även understrukit betydelsen av information till allmänheten och berörda parter. Försäkringskassan har på sistone varit väldigt angelägen om att varje förändring som sker skall meddelas de sjuka. Försäkringskassan har i annonser och trycksaker informerat om nya bestämmelser. Herr Kaijser var inne på frågan angående pensionärerna och förtidspensionärerna. Här har den förändringen skett att man förlängt den fria sjukvårdstiden från 180 till 360 dagar då man alltså inte bara får sjukvård utan också sjukpenning. Men långvarigt sjuka människor kan i viss mån bli lidande på de höjda sjukavgifterna. Men är de sjuka så måste de ju ha vård, och om man skall vara ärlig så är inte kostnaderna så höga om man jämför med vad det kostar att vistas hemma: man får ju faktiskt både medicin, sjukvård och allt vad därtill hör. Vissa personer kan ju dock genom sjukdom råka bli förtidspensionärer redan vid 30—40 års ålder. Skulle pensionärerna vara helt medellösa så tror jag inte att huvudmännen vägrar dem sjukvård; så hanterar ju inte huvudmännen de sjuka. Jag tror därför inte att förtidspensionärerna kommer att drabbas hårdare än hittills. Jag vill med dessa ord, herr talman, yrka bifall till andra lagutskottets utlåtande nr 80.

Herr talman! Det är möjligt att jag har missuppfattat herr Dahlberg när det gäller den reservation där vi yrkar på att riksdagen skall få yttra sig om de förhållanden under vilka de privatpraktiserande läkarna skulle anslutas till ifrågavarande ersättningssystem. Vi avser naturligtvis inte att man här skall diskutera de olika avtalens enskildheter. Denna angelägenhet brukar ju de olika parterna avgöra. Vad vi vill diskutera är efter vilka principer de privatpraktiserande läkarna skall inordnas i sjukförsäkringens ersättningssystem. Det gäller alltså mera principiella synpunkter. För att återkomma till herr Dahlbergs yttrande om 10-kronorsavgiften och långtidsvården så sade jag också att jag accepterade denna.

Detta står alltså i motsats till promemorian där det gällde de tider då man var sjukskriven oberoende av huruvida man låg på sjukhus eller inte. Jag tyckte att detta var en riktig förbättring. Sedan ironiserade jag litet över att departementschefen yttrade att huvudmännen skulle ta hänsyn till om det kunde finnas skäl att nedsätta avgifterna eller befria patienterna från avgifter. Jag ansåg det också riktigt att man kunde förfara på det sättet. Men jag framhöll litet ironiskt att det var ju lätt att komma med ett sådant förslag, ty det var kostnader som huvudmännen fick stå för, så att det kunde ju departementschefen gärna lova ut.

Herr talman! Jag tillät mig säga i mitt första anförande att det här är ett väldigt komplicerat ärende. Jag har verkligen blivit styrkt i denna min uppfattning av herr Dahlbergs anförande, ty herr Dahlberg har ingen aning om vad han har varit med om att göra i utskottet. Herr Dahlberg sade att utskottet har gjort en ändring då det gäller sjukhusläkarnas rätt till privatpraktik på sjukhusen. Det har ni inte gjort i utskottet. Vad ni har gjort i utskottet är att säga att överenskommelser skall kunna träffas med sjukhusläkarna och att det därvid förutsättes — detta står på s. 29 i utlåtandet — att vården kommer att bedrivas i huvudmännens regi. Träffar man ett »privatläkaravtal», så träffar man ett avtal om att den verksamheten kommer in under sjukvårdshuvudmännens regi. Därmed är utskottet tillbaka i samma situation som beskrivits i propositionen.

Herr talman! Först ett par ord till herr Kaijser. Alla vet att utredningens betänkande skall vara ute på remiss till den 15 februari och att det därefter skall bli förhandlingar. Om inte dessa förhandlingar kan slutföras snabbt, kan man befara att reformens ikraftträdande uppskjutes ytterligare, kanske inte endast till den 1 juli 1970 utan t.o.m. till den 1 januari 1971. De som går till privatpraktiserande läkare under den tiden får i så fall den återbäring som nu gäller. Skall den här frågan dessutom till varje pris underställas riksdagen, så kan det lätt bli ytterligare fördröjning, och det tror jag inte att det är så mycket att vinna på. Till herr Lidgard vill jag säga att vi i utskottet diskuterade om läkarna skulle få utöva privatpraktik på sjukhusen. Flera ledamöter var inne på tanken att om det finns läkare som vill åtaga sig detta merarbete så borde det kunna träffas överenskommelser därom. Beträffande innebörden av de två ord som herr Lidgard berörde första gången, nämligen »inom verksamheten», så överlåter jag till statsrådet att ta upp den saken. I utskottet diskuterade vi inte detta nämnvärt, utan där var frågan om man kunde utnyttja läkarnas kapacitet bättre. Sedan överenskommelse träffats om att läkarna skall tjänstgöra vissa timmar hos sjukvårdshuvudmännen, så uppstår ju frågan huruvida det vore möjligt att utnyttja resurserna vid sidan om den ordinarie verksamheten. Jag tror emellertid att utvecklingen kommer att gå i den riktningen att läkarna liksom alla andra kommer att kräva mera reglerad arbetstid och att det därmed blir mera ovanligt att läkarvård bedrivs »vid sidan om», men om överenskommelser kan träffas i vissa fall, så är det utskottets mening att lagen inte skall få lägga hinder i vägen.

Herr talman! Det kanske har framkommit alltför litet i den debatt som hittills har förts att den här reformen är ett resultat av förhandlingar mellan Landstingsförbundet och i första hand socialdepartementet. Från sjukvårdshuvudmannahåll har man påpekat den mycket snabba kostnadsutvecklingen och alla de bekymmer man har för att klara den. Man har ansett att ett verksamt medel för att komma till rätta med kostnaderna skulle vara att driva över så stor del av läkarvården som möjligt till den öppna vården. Det kan kanske synas litet svårt att förstå hur det skulle kunna gå till.

Jag tycker att läkarna förtjänar all respekt för den synen och för att de har utnyttjat den möjligheten att förbilliga läkarvården för patienterna. Men när det nu läggs fram förslag om andra metoder, som i stort sett tillfredsställer samma önskemål, är vi från sjukvårdshuvudmannahåll mycket glada över det. Jag fäste mig vid vad herr Kaijser sade i sitt första anförande. Han refererade till förre ordföranden i Landstingsförbundet och lade mycket stor vikt vid de uttalanden denne gjort. Ja men, herr Kaijser, skall man inte lägga större vikt vid vad Landstingsförbundets nuvarande styrelse sagt. Jag tycker att det ändå är mer representativt i detta läge för hur man ser på dessa frågor från sjukvårdshuvudmannahåll. Vi får inte glömma bort att i detta paket ingår inte endast formen för läkarvårdsersättning. Lika viktigt är att man kunnat lösa andra försäkringstekniska problem, inte minst när det gäller de halvöppna vårdformer som vi har haft svårigheter att utnyttja på grund av att ersättningsformerna varit mindre tillfredsställande. Det kan gälla dagsjukvård och nattsjukvård och också möjligheten för patienierna att få övernattningskostnader täckta, som nu tagits in i detta förslag. Det är för sjukvårdshuvudmännen mycket viktiga förslag som här läggs fram och angelägna problem som får sin lösning. Den höjda dagavgiften ingår också i förslaget. Herr Kaijser talade om långtidsvårdens problem och pensionärernas ökade kostnader. I detta sammanhang får vi inte glömma bort att både primärkommunerna och sjukvårdshuvudmännen många gånger har pekat på de olikheter som föreligger om en patient vårdas på ett ålderdomshem eller på ett långtidssjukhem. Ofta är det kanske en tillfällighet som avgör vad patienten hamnar. Det är ett rättvisekrav att dessa avgifter kan komma att bringas i någorlunda överensstämmelse. Även därvidlag har ett önskemål från sjukvårdshuvudmännens sida blivit tillgodosett. I övrigt är att säga om reformen att den, genom en förändring av patientens betalningssätt, gör det möjligt för sjukvårdshuvudmännen att organisera verksamheten mer rationellt. Vi inom landstingen är inte alls rädda för att genomföra reformen den 1 januari. Visserligen är det kort tid kvar till årsskiftet, men såsom tidigare har sagts har reformen varit känd ända sedan början av året. Landstingsförbundet och riksförsäkringsverket har varit i mycket intensivt arbete, och vi är nu ute i landstingen i full färd med att organisera mottagningsavdelningarna och klinikerna så att vi skall kunna genomföra reformen. Jag har under de senaste två veckorna varit i daglig kontakt med administratörerna inom vårt landsting, och såvitt vi kan bedöma kommer vi att kunna genomföra reformen utan alltför komplicerade förändringar. Vi tror att vi kommer att få ganska lätt att genomföra den. Även om vi kommer att ha litet större krav på redovisning och bokföring av pengar än man har beträffande de nuvarande uppbördsmännen, tror vi att ganska enkla medel behövs för att det hela skall kunna genomföras. Vi tror inte heller att det krävs någon fantastiskt stor personalinsats för att klara de ganska enkla uppbördsuppgifter som kommer att åvila oss. Talet om oron bland sjukhusadministratörerna är nog betydligt överdrivet. Det är möjligt att det finns några människor i vissa landsting som är oroliga, men i andra landsting är det inte så. För att försöka resa ännu större hinder för denna reform har man börjat tala om den stora transportorganisation som landstingen skulle behöva starta den 1 januari för att kunna genomföra reformen. Vi har ju en transportorganisation här i landet som drivs av Taxi, och det är ingenting som hindrar att man anlitar den organisation som nu finns. Jag kan inte förstå varför man skall behöva bygga upp en landstingens egen transportorganisation för de hembesök som kan behöva göras. Det har också talats om sjukvårdshuvudmännens kostnader för reformen. Vi tror inte att de blir så överväldigande stora. Man har frågat: Vem får betala reformen om den inte går ihop? Vi är på landstingens sida beredda att ta den kostnaden, ty vi anser denna reform vara så värdefull inte bara för oss som administratörer utan kanske framför allt för patienterna. Med den ringa ökning av kostnaderna som det här blir får vi en rationellare drift, en rationellare arbetsmetod på våra sjukhus, vilket gör att vi tar tillbaka en hel del i rationaliseringar. De läkare som nu själva varit uppbördsmän har fått syssla med det arbetet under den arbetstid som de nu i stället kan få ägna åt patienterna. Vi tar alltså från våra läkare över en arbetsuppgift, som vilken kontorist som helst vid sjukhuset kan utföra, för att läkaren skall få tid att ägna sig åt patientarbete. Vi tror inte att trycket från allmänheten kommer att öka i nämnvärd grad, men det kan vara olika i olika delar av landet. Däremot är det möjligt att trycket kan öka något på röntgenoch laboratoriesidan, servicegrenarna i sjukvårdsinrättningarna. Som bl.a. herr Kaijser har verifierat kräver dock patienterna redan i dag mycket omfattande utredningar. Man nöjer sig inte med en enkel inspektion och en pratstund om symtom o. s. v., utan patienten kräver en ganska omfattande laboratorieoch röntgenutredning innan han känner sig nöjd. Jag tror att ökningen på den sektorn kommer att bli av ganska begränsad omfattning. Genom att det fria läkarvalet nu försvinner, säger man, kommer det att bli svårigheter att upprätthålla den personliga kontakten med patienterna. Det har tidigare sagts av bl.a. fru Hamrin Thorell att det väl ändå är ett fåtal människor som har förmånen att kunna få den läkare de speciellt önskar. Det måste i så fall bero på gamla relationer, och vi kanske skall hälsa med tillfredsställelse att de försvinner. Jag tyc ker inte att man skall ha prioritet därför att man har vissa relationer till den grupp som utövar detta yrke eller därför att man har råd att betala litet mer för läkarbesöket än vad andra har. Prioriteringen vid våra sjukhus och kliniker skall inte gå efter portmonnän eller personliga relationer. Redan i dag får ju de flesta patienter ta den läkare som finns. Men på de flesta sjukhus här i landet är det så organiserat att man har tidsbeställning för polikliniska besök. Vill någon av vissa skäl besöka en bestämd läkare kan det eventuellt bli något längre väntetid. Är man däremot beredd att gå till den läkare som har tid att ta emot, måste man ta den man får. Så kommer det förmodligen också att bli efter denna reforms genomförande. Det kan inte bli någon förändring därvidlag. De som har företrätt speciella läkarintressen — uttrycket har använts tidigare i debatten — har talat litet mer om möjligheten att utöva privatpraktik inom eller utom verksamheten. Vi får väl hoppas att det nya avtalet medger möjligheter för läkarna att arbeta på övertid, att arbeta längre än den överenskomna arbetstiden. Jag kan inte förstå vad det skall vara för skillnad mellan att arbeta åt sjukvårdshuvudmannen två eller tre timmar och att arbeta i egen regi. Möjligen är det inte någon annan skillnad än den att man fortfarande vill behålla möjligheten att köpa sig förbi kön, att behålla sina relationer, varvid vissa grupper prioriteras genom olika tidigare kända kontakter. Vi får hoppas att de avtalsförhandlingar som nu pågår får en sådan konstruktion att det blir möjlighet till övertidsarbete på klinikerna eller i anslutning till dem för dem som så önskar. Det kan inte vara något hinder från sjukvårdshuvudmännens sida om någon vill arbeta några timmar utöver vad som sker normalt. Jag är glad över att dessa förhandlingar kommit så långt att man är överens om en totallön. Av många skäl får man vara glad över det. Förhållandena är nämligen så olika i landet. I vissa områden har man svårigheter med läkarrekryteringen därför ati patientunderlaget är för litet. Det finns ganska stora områden där provinsialläkartjänsterna varit vakanta därför att det har bedömts vara mindre ekonomiskt fördelaktigt alt ta tjänst där. Om det blir en totallön kan vi kanske få ett omvänt förhållande så att det blir lättare att rekrytera till glesbygderna än till tätorterna. Jag tror i varje fall att det blir en bättre balans än det är i dag. Visserligen har vi kort tid på oss fram till årsskiftet, och jag skall säga ett par ord om detta. Det är så att landstingen vid sina oktobermöten i princip har beslutat sig för reformen under förutsättning att riksdagen bifaller det framlagda förslaget. Man har bemyndigat förvaltningsutskotten att besluta om de åtgärder som är nödvändiga för reformens genomförande. Någon svårighet i beslutsprocessen skall det alltså inte behöva bli även om tiden är knapp. Jag skall, herr talman, sluta med att säga ett par ord om Ferdinand Nilssons recept. Nu gick han ut och det var synd. Hans recept är inte en förbättrad sjukvård därför att den kommer att skapa nya köer och nya svårigheter för oss. Kan det vara så att man från Ferdinand Nilssons parti skulle vilja förorda en försämrad sjukvård? Det måste ju bli konsekvensen av hans resonemang. Han sade att om man får en förbättrad sjukvård och en ökad läkartillgång kommer man att få ett ökat sjukvårdsbehov. Skulle man komma till rätta med detta skulle man alltså försämra vår sjukvård.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

Herr talman! Jag brydde mig inte om att komma med något genmäle till herr Ferdinand Nilsson, när han i sitt första anförande inrangerade mig bland företrädarna för läkarkåren. Men när nu herr Hedlund upprepat samma påstående och det håller på att utveckla sig nästan till ett fult ord, så vill jag säga att jag har den likheten med herr Ferdinand Nilsson att jag i detta sammanhang också är patient. Vi är båda rätt friska patienter för tillfället. Det var en sak i herr Hedlunds anförande som jag gärna vill ta upp. Herr Hedlund fällde flera gånger det mycket riktiga påståendet att det ser ut på olika sätt i olika delar av landet. Jag har genom att tala med folk ute i en del landsting blivit övertygad om att det kanske inte kommer att bli några större problem där. Men här i Stockholm — och jag företräder ju Stockholm — befinner vi oss i den situationen att 40 procent av den öppna vården bestrids av privatpraktiserande läkare.

Det är inte så enkelt att det bara är fråga om några kontorister som skall bokföra räkningar på det ena eller det andra sättet. Det är nämligen, herr Hedlund, på det sättet att här i Stockholm har vi sedan åtskilliga år tillbaka tillämpat ett system med enhetstaxa och med nettodebitering vid vård på stadens egna institutioner, I den delen är det alltså ingen nyhet. Man har inte tillämpat systemet när det gäller jourfall och privatläkarpraktik, men annars har man tilllämpat det.
Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson hade naturligtvis rätt ur ekonomisk synpunkt. Genom att man botar unga och får dem att bli gamla patienter som kommer att kosta mera i sjukvård, så blir sjukvården naturligtvis dyrare. Men det kan vi ju inte komma ifrån. Vi strävar ju efter att hjälpa så mycket som möjligt. Det finns dock vissa sjukdomar, där det verkligen varit ekonomisk vinning genom att bota dem. Tänk på hur tuberkulosen försvunnit! Där rörde det sig om människor som var sjuka mycket länge. Tänk på hur poliomyeliten försvunnit! Därigenom har man vunnit kolossalt mycket. Men beträffande andra sjukdomar kanske man inte vinner så mycket ekonomiskt. Men den saken skall vi inte tala om. Herr Ferdinand Nilsson sade också att den som är huvudman för utbildning av läkare skall garantera att det finns läkare för den reform som genomföres. Det ligger något i resonemanget, men man skakar inte fram läkare på en dag. Man kunde då kanske säga att man skulle uppskjuta denna reform. Jag har redan sagt att jag inte tror att reformen i stort sett kommer att medföra en så kolossalt ökad tillströmning av sjuka. Jag kan också beklaga att läkarna tydligen inte räcker trots den mycket snabba ökningen av antalet. Jag hade tillfälle att i somras tjänstgöra på ett lasarett, där det fanns läkare av bortåt tio olika nationaliteter. Jag hade aldrig haft tillfälle att tala så många olika språk på en gång, och det var mycket intressant. Sedan skulle jag vilja säga att visst är den öppna vården billigare, men jag försökte i mitt tidigare inlägg påpeka att man inte bör överdriva tron på att den öppna vården är så kolossalt mycket billigare. Just i sådana fall som herr Hedlund talade om, då det behövs en massa olika undersökningar, kanske man genom att de koncentreras till ett enda kort vårdtillfälle på lasarettet kan få patienten igenom det hela mycket fortare och snabbare få ut honom i tjänst igen. Herr Oscar Carlsson i Säffle som jag ser här mitt framför mig har en lasarettsläkare på medicinska avdelningen på sitt länssjukhus som brukar framföra dessa teser. Transportorganisationen är också en sådan sak som kan kosta huvudmännen mycket, om den inte är ordnad så att det hela snabbt kan sättas i gång. Jag är glad över att herr Lidgard klargjorde att det inte var ett läkarintresse utan ett patientintresse som framfördes i motionerna om att det också bör finnas privatpraktik för läkarna vid sjukhusen. Slutligen frågan om totallönen som anses vara så viktig och som man kommit överens om.

Det blev t.o.m. en hel del tandtekniker över på grund av att produktionen blev så mycket bättre. Jag menar alltså att man inte skall vara så säker på att totallönen blir så mycket mera fördelaktig.
Herr talman! Alla har väl märkt att trots att man på alla sätt försöker kriti sera den föreslagna reformen — jag vill inte gå så långt som att säga ait man försöker skjuta sönder den — är det inte någon talare som har yrkat avslag på propositionen. När man börjar att summera vad som har sagts är alla till sist relativt tillfredsställda med den. Då kan man fråga sig: Varför detta våldsamma angrepp? Även om landstingsförbundet, herr Ferdinand Nilsson, inte har något slag av överstatlig status gentemot landstingen krävs det väl ändå en viss solidaritet med = Landstingsförbundet. Eftersom Landstingsförbundet har en styrelse som då och då håller ordförandekonferenser och överläggningar av olika slag får man väl anse att dess styrelse i hög grad är representativ för de enskilda landstingen. Jag tror herr Lidgard när han säger att han talar i egenskap av patient och att det var patientintressen han för-?- trädde. Men det ligger ändå snubblande nära till hands att dra andra slutsatser när dessa patientintressen så väl sammanfaller med läkarintressena. Det är med ledning av vad som anförts svårt att veta vilken grupp av människor som representeras när han i sitt första anförande inte klart angav att det är i egenskap av patient och icke som läkarrepresentant han talar. Stockholm har en speciell organisation för den öppna vården. Jag vill inte påstå att den är bättre än dem som finns i landsorten, tvärtom. Jag hoppas verkligen att den organisationsformen inte skall få vara avgörande för ett så viktigt beslut som vi nu står inför. Skulle vi bevara den form av öppen vård som finns i Stockholms stad skulle vi inte ta den föreslagna reformen, ty den är enligt min mening opraktisk i den organisationsform den har i dag. Vi får väl i stället hoppas att man anpassar organisationen till den försäkringsreform som vi nu är beredda att genomföra.

Herr talman! Ärade kammarledamöter! Jag har ett visst förflutet när det gäller flertalet av dessa frågor som har varit föremål för behandling av sjukförsäkringsutredningarna, och jag känner därför behov av att kommentera föreliggande förslag litet grand. Vad först beträffar ersättningssystemet med öppen vård i samhällets regi kan jag helt kort konstatera att det här är fråga om en förenkling, en rationalisering och ett förbilligande för den enskilde som måste te sig utomordentligt angenämt. Men det finns en detalj i förslaget som jag vill ägna speciell uppmärksamhet åt, och det är när socialministern och även andra lagutskottet anser att man för en och samma avgift bör få inte bara konsultationen betald utan också röntgenoch laboratorieundersökningar ersatta. Detta betyder att allt som hör hemma på diagnosområdet klaras av med en avgift och i ett sammanhang. Det är en utomordentligt intressant princip som det här är fråga om, och jag tar tillfället i akt, herr socialminister, att lovorda en tes som jag ingalunda är ensam om men som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har nämligen den uppfattningen att det bara finns ett motiv till att någon skall behöva betala för sjukvård vid inträffad sjukdom, och det är att det kan behövas någon form av karens, någon sorts broms eller någon sorts varning åt den enskilde, innan han rusar i väg till läkare. Men införs en sådan bestämmelse, som också skett i propositionen, bör det räcka därmed.

Det system som finns i dag är inte alls så lysande ur trygghetssynpunkt eller social synpunkt som vi ofta tror. Består en familj av flera personer och det förekommer mycket sjukdom inom familjen, eller råkar en person vara invalidiserad och ständigt och jämt behöver sjukgymnastik och annan behandling, kostar detta stora pengar, många gånger tusentals kronor om året. Det nuvarande systemet tillåter faktiskt att de som är hårt pressade av sjukdom drabbas hårt ekonomiskt. Det finns bara ett sätt att lösa detta problem, och det är att i princip göra sjukvården fri så att den kan åtnjutas så att säga i alla lägen, oavsett den enskildes position. Men jag tror som sagt att vi i dagens läge bör ha någon sorts entréavgift när det gäller att få besked av en läkare om man är sjuk eller behöver vård. Eftersom socialministern sitter här vill jag framhålla att jag ser propositionens förslag om att i denna enhetliga avgift ta in inte bara läkararvodet utan även röntgenoch laboratorieundersökningar såsom ett principiellt tänkande med löfte om en fortsättning åt det håll jag har talat om. Jag förbiser givetvis inte sådana saker som pengar, vårdresurser 0. s. v., men först då man får den principen omsatt i verkligheten helt och fullt kan vi påstå att vi har en sjukvårdsförsäkring, som i verklig mening lastar av människorna åtminstone vårdkostnaderna. Det förekommer andra kostnader vid sjukdom, t.ex. förlorad arbetsinkomst och annat; problem som måste lösas på annat sätt. Jag hälsar alltså denna princip — särskilt om den får en fortsättning — med mycket stor tillfredsställelse. Sedan kommer jag till ett av de tre huvudavsnitt, där jag inte är lika nöjd med propositionen och utskottsutlåtandet. Jag vill gärna redovisa mina synpunkter härvidlag. Det gäller alltså avgifterna vid sluten sjukhusvård. Som bekant är situationen i dag den att vi fr.o.m. första dagen på ett sjukhus betalar 5 kronor via försäkringskassan. Den som inte är lyckligt lottad med anställningsförmåner, som ger något utöver sjukförsäkringen, får dessutom vidkännas ett sjukpenningavdrag med 5 kronor. I propositionen föreslås att ersättning till huvudman höjs till 10 kronor, alltså dubbla beloppet. Det är i och för sig inte något märkligt, om vi beaktar att avgiften har varit 5 kronor i många år. Däremot är det inte fråga om någon förändring av sjukpenningavdraget, vilket i och för sig är bra. Härtill kommer att man för att skydda pensionärerna förlänger sjukhjälpstiden från 180 till 365 dagar. Konklusionen av detta — som jag bara har redovisat för sammanhangets skull; ledamöterna kan det säkert innan och utan — blir alltså att vi har ett förslag som innebär att vi behåller nuvarande system och — lägg märke till det! — inte tar itu med det gamla och jag höll på att säga berömda överskottsproblemet. Överskottsproblemet kan väl sägas innebära att långtidsvårdade i vissa och sannerligen inte så få fall samlar pengar, som de eljest inte skulle kunna samla om de inte vore sjuka och vårdades av samhället. Detta är möjligt genom att samhället för längre tid, ibland för årtionden och definitivt, tar hand om vederbörandes försörjning, ibland totalt, ibland delvis. Det kan alltså inträffa att människor får sjukpenning, eller pensioner — medel som är avsedda för att klara försörjningen — men så lyfter samhället av en betydande försörjningsbörda och låter individerna i stort sett behålla sina inkomster. På det viset samlas förmögenheter. Varar det tillräckligt länge kan t.o.m. en folkpensionär enbart på folkpensionen skrapa ihop ansenliga summor. Vi betraktar detta som ett helt orimligt system. Det är inte jag som har myntat den tesen. När jag började syssla med dessa frågor märkte jag, att vart jag kom i landet och vilka sjukvårdsoch sjukförsäkringspolitiker jag än talade med framhöll de att det var ett orimligt system att samhället tar hand om människor och betalar alla kostnader medan inkomsterna får flyta in. När vederbörande har gått ur tiden kommer släktingar, som ofta inte har synts till på kanske 10—20 år, och hämtar hem en hopsamlad förmögenhet, som skattebetalarna har skrapat ihop åt dem, eftersom samhället givit dessa pensionärer en förmån som andra medborgare inte har. På sin tid fick sjukförsäkringsutredningen i uppdrag att försöka komma till rätta med detta problem, och jag vill säga kammaren att vi lagt ned ett omfattande arbete. Detta bevisar ju ingenting om kvaliteten i och för sig, men jag har fäst mig vid hur oförmögna remissinstanserna har varit att skjuta sönder principerna i vårt förslag. Vi anser oss alltså ha lyckats med att framföra en konstruktiv och sund lösning på detta problem, och jag skall redogöra för den lösningen, eftersom den tycks ha kommit bort i denna debatt. Utredningen konstaterade att man kunde dela upp vårdkostnaderna i tre poster: en medicinsk alltså kostnaderna för hjälp vid sjukvården — en för logi och en för kost. Vi noterade samtidigt att om en medborgare ligger på ålderdomshem — vare sig han är frisk eller sjuk, han är ju alltid handikappad — får han betala så mycket han har även om det bara är en knapp inkomst, kanske bara folkpensionen, och medelvårdavgiften var för ett par år sedan i de olika länen 25, 26, 27 och 28 kronor. Om man alltså råkar ligga som sjukling på ett ålderdomshem så betalar man ett par tre tior per dag. Ligger man på sjukhus blir det en väsentligt lägre avgift även om situationen för övrigt är lika, som ofta är fallet. Vi kunde alltså konstatera att det föreligger en stor diskrepans mellan samhällsgenerositeten eller om man så vill snålheten — i ålderdomsvården och den egentliga sjukvården. Vi kom fram till, vilket också utskottet har redogjort för, att det finns starka skäl — jag skall inte räkna upp alla — för att i fortsättningen införa en avgift för den slutna sjukhusvården, helt enkelt därför att samhället under långa tider tar hand om försörjningen för somliga människor. Utredningens förslag har följande huvudinnehåll: Den egentliga sjukvården, det gäller alltså den medicinska sidan som drar de största kostnaderna, går på 150—200 kronor per dag. Denna vård skulle vara helt fri. Det gäller här summor av sådana dimensioner att man inte kan räkna med att den enskilde skall betala den medicinska vården. Dessutom framstår ju inte medicinsk vård, som man får därför att man är sjuk, som en förmån utöver vad man har när man är frisk. Det fanns därför ingen anledning att räkna med en avgift för denna vård. Däremot ansåg vi att för kost och logi, som utredningen kallar underhåll, bör avgift betalas, under förutsättning att den enskilde ur social synpunkt har möjlighet att betala för sig. Jag skall strax återkomma till denna sak. Nu ansåg vi emellertid att den största delen av vårdfallen vid våra sjukhus utgöres av akutfallen. Statistiken visar att för ett å ett och ett halvt år sedan var medelvårdtiden på våra sjukhus 20— 21 dagar. Vad medelvårdtiden är i dag vet iag inte. Nämnda uppgift tror jag gällde de egentliga sjukhusen. Det betyder att ungefär under en månads tid samlar man upp den stora procenten vårdfall. Ingen tror att den som ligger 2—10—15—20 dagar på ett sjukhus tjänar några pengar på det, även om han får mat och logi. Han har ju hela det sociala ansvaret kvar mot sig själv och andra, utgifter för bostad och annat. De anhöriga har kostnader för besök, och vederbörande själv kan behöva en slant även i det läget för att sköta sitt. Vi sade oss: Att ta en avgift i akutvården, som vi nu gör i princip, även om den betalas av försäkringskassan, är oriktigt. Där finns inga vinster att ta hem. Det är så att säga att gräva i den ordinarie ekonomin. Men, sade vi, läget blir ju ett helt annat för den som mera permanent stannar i samhällets vård och ofta avvecklar normala sociala engagemang och det ansvar människor normalt har. Jag vill redovisa detta därför att det här egentligen är en mycket intressant frågeställning. Vi diskuterade mycket hur lång karenstiden borde vara, och vi stannade för sex månader. Jag vill gärna säga att det är i längsta laget, sett mot de värderingar vi har. Emellertid sade vi att det rimliga borde vara att betala en avgift för kost och logi, d.v.s. underhåll. Det var väldigt svårt att klara ut hur kostnaderna faller på de tre komponenterna, men vi tyckte att det var rimligt att knyta an till de kostnader man har för mat och logi på ålderdomshemmen och som sannolikt är större än de 25, 26, 27 eller 28 kronor som jag nämnt och som redovisas därför att investeringar ofta har avskrivits. Vi tyckte att det var rimligt att begränsa avgiften till den medelvårdavgift som tillämpas på ålderdomshemmen inom respektive sjukvårdsområden. Men, tillade vi, om vi rätt och slätt inför samma system som på ålderdomshemmen, så kommer vi många gånger att kräva pengar av människor som inte har resurser, även om de har folkpension, annan pension eller till äventyrs sjukpenning.

Först därefter kan en avgift komma i fråga för underhåll. När vi kom underfund med att vi också måste räkna med vederbörandes förmögenhet, var vi så pass generösa att vi satte gränsen för förmögenheten så högt som vid 100 000 kronor. Om någon nu frågar vad vårt förslag kan innebära i fråga om fördelar i jämförelse med den föreliggande propositionen och nu gällande system, så vill jag anföra en mängd punkter. Jag dristar mig, herr talman, att räkna upp dem. Jag tycker nämligen att det vore väldigt tråkigt, om vi inte kunde komma över på den här linjen i framtiden. För det första vinner vi det huvudsyftet med en sådan ordning att vi avvecklar det s.k. överskottsproblemet, förmögenhetsanhopningen av andras pengar. För det andra klarar vi akutvården principiellt betydligt mera suveränt än med föreliggande förslag, eftersom vi tar undan akutvården helt från avgift och dessutom inte tänker oss att reducera sjukpenningen i det läget. För det tredje vinner vi — märk det! — att alla som vårdas av det allmänna i princip kommer i samma situation, oavsett om de hamnar på sjukhus, sjukhem, ålderdomshem eller någon annan variant av vårdinrättningar. I dag är situationen den att folk till varje pris vill in på sjukhus, även när de kan vårdas på ålderdomshem, därför att de på sjukhusen kommer undan med mycket lägre kostnader. Det är en besynnerlig frihet huvudmännen har att göra en medicinsk avvägning av placeringen, när de ständigt och jämt skall kämpa med människornas ekonomiska och sociala intressen och dessutom kämpa mot ett system som måste vara sakligt och moraliskt felaktigt. Kan någon vettig människa säga vad det är för poäng i att en som ligger sjuk på ålderdomshemmets sjukavdelning skall behandlas sämre än den som får åtnjuta den mycket förnämligare vården på sjukhusen? Så har vi det nu. Vidare slipper vi med det av utredningen föreslagna systemet en begränsning av sjukhjälpstiden för pensionärer, som socialministern har måst utsträcka till den dubbla för att inte denna aspekt skall te sig alldeles orimlig för folk. Man kommer också ifrån att man som nu — det är vad som sker — bara tar avgifter från folkpensionen. Om två sjuka ligger bredvid varandra och en bara har folkpension, medan den andre har andra väsentliga tillgångar, räknar man i båda fallen endast med folkpensionen. Det andra skall inte röras. De som har det sämst och som alltid haft det sämst plågas hårdast med nuvarande system. Vi kommer att prolongera det med propositionens förslag. Vi skulle få bättre balans mellan sluten och öppen vård med utredningens förslag, särskilt när det gäller förhållandet mellan sluten sjukhusvård och hemsjukvård, än vi får med nuvarande ordning. Alla sjukvårdshuvudmän i detta land, vart man kommer, talar ständigt om behovet av att utjämna mellan kostnaderna för sluten och öppen vård, så att man kan få ut människor i öppen vård i större utsträckning, eftersom det är så trångt och enormt dyrt inom den slutna vården. Vi har alltså nu ett system som verkar i motsatt riktning. Nuvarande bestämmelser innebär att folk — makabert nog — kan samla förmögenheter, kanske under årtionden. De anhöriga bryr sig inte ett skvatt om att hjälpa till. Hade de litet vilja kanske de kunde sköta vederbörande, men det överlåter de åt samhället. Men pengarna kommer de att ta. Systemet skadar socialpolitikens anseende och skall därför rensas bort, även om det skulle röra sig om mycket mindre pengar än det gör här. I detta fall gäller det stora pengar, som kan användas bättre. Det skulle spara många miljoner, och vi kunde sätta in pengarna mycket förnuftigare än vi gör genom att satsa på en politik som inte går ut på jämlikhet utan är utomordentligt utmanande för iakttagarna. Vi skulle med andra ord kunna befordra jämlikheten ett tag.

Det är alldeles klart att propositionens förslag är sämre än utredningens, men de tveksamma och de remissinstanser som gått emot utredningens förslag tycks ha funnit ett argument för sitt ställningstägarnde, nämligen att utrednitigens förslag är mycket krångligt. Jag bestrider att det är krångligt för andra än för dem som inte läser in det ordentligt. Jag hävdar att utredningens förslag totalt sett inte innebär mer krångel än propositionens förslag. I vårt förslag rensar vi undan allt krångel under de första sex månaderna, vilket måste väga tungt mot de andra uträkningarna om ifall man kan ta avgift och hur stor avgiften i så fall skall vara. Jag vet inte vad socialministern innerst inne tycker i själva principfrågan, alltså om den princip utredningen har uppställt och enligt vilken han själv utformat propositionen. Men det kan hända att han tar bladet från munnen, och jag skulle då faktiskt vara glad. Jag förstår emellertid socialministern så att han har mött en rad remissinstanser, inklusive Landstingsförbundet, som har avstyrkt. Han har då inte velat köra fram till stora trappan med en förnuftig nyordningslinje utan har velat övervintra, men han skall komma igen så småningom på vår linje. Jag vet inte om det är så, jag bara hoppas. Herr talman! Jag tycker att vi i Sverige har ett strålande system i vårt remissförfarande. Men råkar man gräva in sig ordentligt i en fråga och börjar studera remissinstanserna, så undrar man egentligen hur de arbetar. Det skrivs så mycket som är oriktigt, de har missförstått centrala aspekter och kommer fel. Jag vill innerligt hoppas att det inte är fråga om välavlönade och välpensionerade tjänstemän i det svenska riket som har suttit och skyggat inför tanken att de någon gång skall få ligga på sjukhus och betala 28 kronor, som man får göra när man är folkpensionär och ligger på ålderdomshem. Men nog ser det besynnerligt ut. Jag upprepar att jag bestrider — jag vänder mig till remissinstanserna, ty jag har inte hört något liknande från socialdepartementet — att vårt system är krångligt totalt. Jag hävdar att vårt är socialt väsentligt riktigare än det gamla systemet. Jag skall inte, herr talman, ens försöka komma med ett motförslag — det är dömt att misslyckas — utan jag vill bara säga att jag hoppas att det här var ett sätt att komma ifrån problematiken för dagen och att vi snart får ett annat förslag från socialministern. Eftersom man ofta får vänta på de fina reformerna, orkar vi med ett år till här också. Slutligen vill jag ge socialdepartementet och utskottet ett uppriktigt erkännande för handläggningen av de frågor som gäller den halvöppna vården. Det beror kanske på att vi tänker lika från början till slut i regering, socialdepartement, utskott och utredningen. Det är inte varje paragraf, varje kommatecken som är lika, men jag har inte behov av att rikta någon kritik i det sammanhanget. Följaktligen uppfattade jag det också så att två av de tre avsnitt som komplexet innehåller är mycket framsynta och progressiva.

Herr talman! Låt mig säga ait det för mig var en överraskande debatt som fördes före middagspausen. Jag tänker närmast på de inlägg som gjordes av ett par representanter som även är aktiva på landstingssidan. När framför allt herr Ferdinand Nilsson men även doktor Kaijser gör gällande att i den reform, som i dag skall beslutas av bl.a. denna kammare, ligger något av ett överraskningsmoment, vill jag protestera på alla de människors vägnar som är aktiva i de svenska landstingen — och vi har i dag 25 sådana. För dessa landstingsrepresentanter är innehållet i den reform som just nu diskuteras ingen nyhet. Innehållet i propositionen har varit känt praktiskt taget sedan ett år tillbaka. Om jag minns rätt hölls det en ordförandekonferens, anordnad av Svenska landstingsförbundet, i detta hus den 29 januari i år. Till den konferensen hade man kallat in de ledande representanterna för sjukvårdens huvudmän, landstingen. Det är förvaltningsutskottens ordförande och vice ordförande vilka som regel har med sig landstingsdirektörerna. Vid den aktuella konferensen presenterades innehållet i den blivande propositionen för de förtroendevalda, och representanterna från landstingen förklarade för sin del att de fann innehållet rimligt och riktigt. Efter denna konferens har överläggningar förts inom samtliga landsting. Vid dessa överläggningar har landstingens ledamöter fått tillfälle att framföra sina meningar, vilka torde vara rätt många, eftersom det i dagens Sverige väl finns närmare 2 000 sådana representanter. Enligt vad jag har mig bekant framkom vid dessa överläggningar bara en enda uttalad önskan: att det nuvarande systemet mycket snabbt borde ersättas. Vid de landsting som sammanträtt under oktober månad denna höst har såvitt jag vet samtliga förvaltningsutskott fått bemyndigande att fullfölja de tankegångar som signalerats i denna proposition. Detta gick ut på ett bifall till propositionen. Herr Ferdinand Nilsson har — på ett sätt som i varje fall i denna kammare är säreget för honom — talat om för oss att Landstingsförbundets styrelse är ett menlöst instrument som man i vår kammare saknar anledning att lyssna till. Förbundet har inga fullmakter, menade han. Där satt klokt folk tidigare, men i dag råder bedrövliga förhållanden. Han nämnde också en del duktiga personer som tidigare suttit i förbundsledningen, ett omdöme som jag instämmer i. Men förhåller det sig inte så också i dag, herr Ferdinand Nilsson? Svenska landstingsförbundets nuvarande ordförande tillhörde på sin tid vår medkammare och tillhör samma parti som herr Ferdinand Nilsson, och i denna kammare finns ännu en representant för Landstingsförbundet. Jag tror att de flesta förstår vem jag syftar på. Båda har tillstyrkt det aktuella förslaget.

Jag skulle kunna fortsätta denna uppräkning men gör det inte. Jag har sagt detta närmast därför att det i riksdagen finns en rad representanter som inte är aktiva på sjukvårdens område och det finns risk att man på den sidan genom inlägg som exempelvis herr Ferdinand Nilssons får intrycket att sjukvårdens huvudmän och dess representanter är ett slags veliga personer som i tid och otid bockar för kanslihusets intentioner och propåer utan att ha en självständig mening. Det är inte så, ärade ledamöter av denna kammare. Sjukvårdens huvudmän brukar ibland riva i, kanske inte från en talarstol i någon av kamrarna utan i ett enskilt samtal med ett statsråd eller vad det nu kan vara. Glädjande nog får vi oftast gehör för våra propåer. När man nu riktar kritik i en rad detaljfrågor, så är det var och en obetaget att göra det. Men när man samtidigt talar om att man på läkarsidan »tagits på sängen» i fråga om sjukvårdsavgift enligt propositionen, då undrar jag om man är sanningen särskilt nära.

Nu kommer läkarna ifrån detta system. De behöver inte ta i de där pengarna. Dessa kommer att redovisas på ett sätt som jag tror att de flesta landsting i dag har bestämt. Mitt eget landsting kommer att lösa frågan på så sätt att den som söker en läkare får betala avgiften via postgiro. Därmed kan man hålla en utomordentligt fin kontroll. Man belastar inte administrationen med nya tjänster. Vi tror att det kommer att fungera tillfredsställande. Herr talman! Det var närmast herr Ferdinand Nilsson som föranledde mig att begära ordet. Jag riskerar nu att han kommer tillbaka, men det må vara hänt. Jag tror att vi i fortsättningen skall agera i enlighet med uppfattningen hos huvuddelen, de 99,9 procenten, av de människor som är engagerade på förtroendemannasidan inom landstingens sjukvård, och den uppfattningen talar i dag för ett bifall till propositionen. Jag ber, herr talman, att få yrka bi fall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan omöjligen tänka mig att dessa instämmanden avsåg någon annan del än den senare i herr Ferdinand Nilssons anförande. Jag ber sedan kommaren om ursäkt för att jag antydde att jag inte skulle återkomma i debatten. Men herr Ferdinand Nilsson har en viss förmåga att uttrycka sig. Före middagspausen sade han — jag lyssnade själv till det — att Svenska landstingsförbundets styrelse inte har någon fullmakt att agera. Jag kan kanske få åberopa en rad vittnen i kammaren för det uttalandet. Kan herr Ferdinand Nilsson till kammarens protokoll också anteckna vilken uppgift Svenska landstingsförbundets styrelse skall ha? Är det inte närmast att expediera de beslut som de 25 landstingen var för sig har träffat? Det är vad Svenska landstingsförbundets styrelse nu enhälligt har gjort. Sedan får herr Ferdinand Nilsson ha vilken mening han vill om vad som kan vara riktigt. Enligt hans mening är Svenska landstingsförbundets agerande tydligen felaktigt.

Herr talman! Debatterna i denna kammare är ofta intressanta och stimulerande. Kvällen håller på att bli sen, och jag har egentligen mycket på hjärtat och skulle kunna tala länge. Men jag vill i varje fall så här inledningsvis försöka eftersträva en viss begränsning. Många inlägg har gjorts och de har — det vill jag gärna framhålla — varit mycket intressanta. Flera har talat utifrån de direkta erfarenhetsmässiga frågeställningarna. Jag tänker inte minst på herr Hedlund i Sala som gav en mycket intressant redogörelse för hur man bl.a. i hans landsting såg på denna sjukvårdsreform. Jag vill, herr talman, börja med att säga att av de förslag som lagts fram i denna proposition är det 7-kronorsreformen som väckt det största intresset. Det är naturligt, eftersom det här gäller en viktig social reform, som är betydelsefull också från sjukvårdspolitisk synpunkt. Låt mig i korthet ange 7-kronorsreformens betydelse för patienten, för sjukförsäkringen, för läkarna och för sjukvården. För patienterna betyder ju reformen en kraftig förstärkning av sjukförsäkringsskyddet vid läkarvård, framför allt för dem som behöver en omfattande och dyrbar läkarvård. Herr Yngve Persson var inne på den frågan också. Särskilt markerad blir förstärkningen, när röntgenoch laboratorieundersökningar behövs. Reformen medför vidare att patienten på förhand vet vad han skall betala för ett läkarbesök. Denna kostnad bestäms genom en enkel och enhetlig regel — 7 kronor. Jag förstod att i varje fall förenklingen tilltalade herr Hernelius. Vid besök på läkarmottagning blir alltså avgiften 7 kronor, vid hembesök 15 kronor, och patienten slipper både att ligga ute med pengar för hela läkararvodet och att gå till försäkringskassan för att få återbäring. För sjukförsäkringen innebär reformen en betydande förenkling, eftersom alla läkarbesök som inte är förenade med reseersättning kan regleras utan den försäkrades medverkan. Denna rationaliseringsvinst för försäkringskassorna skall självfallet tas ut på lämpligt sätt. För läkarna betyder reformen bl.a. att de slipper ifrån att vara inkasserare för 15 miljoner läkarbesök om året. De får i stället möjlighet att ägna den tiden åt att lämna läkarvård. Reformen innebär att läkarna i fortsättningen får hela ersättningen för sitt arbete som lön från sina arbetsgivare, d.v.s. landstingen, i stället för att som nu ta ut en del av sina inkomster i arvoden av patienterna. Reformen gäller all läkarvård, som lämnas vid sjukhusens mottagningar och av provinsialläkare. Det betyder att läkarna i fortsättningen inte får ha privatmottagningar på sjukhusen och därvid ta ut oreglerade arvoden av patienterna. Läkaren får lön för allt arbete han utför på sjukhuset från sin arbetsgivare. Det hindrar givetvis inte att patienten även i fortsättningen vänder sig till den läkare han är van vid, och det står naturligtvis varje läkare fritt att uppehålla fortlöpande kontakt med en patient, som han har under behandling. Det nya på denna punkt är att arvodena inte skall betalas privat till doktorn, utan här är det fråga om en enhetlig avgift. Den stannar i fortsättningen vid 7 kronor. För sjukvården betyder reformen att kostnaden för den öppna sjukvården vid läkarmottagningar blir enhetlig och bestämd på samma sätt som kostnaden för att vara inlagd på sjukhus. Hittills har den mindre resurskrävande öppna sjukvården vid läkarmottagningarna varit väsentligt dyrare för patienten än den mycket mer resurskrävande vården då man är inlagd på sjukhus. En sjukhusplats kostar samhället i dag — det vet vi — 200 å 300 kronor per dag. Allt som kan göras för att skjuta över belastningen från den slutna sjukvården till den öppna läkarvården bör göras. Nu görs den offentliga öppna läkarvården tillgänglig för den enhetliga 7-kronorsavgiften. Samtidigt får landstingen genom sjukförsäkringen en högre kostnadstäckning för den öppna läkarvården. Reformen främjar därför en angelägen utbyggnad av den öppna läkarvården. En kraftig förstärkning av den öppna läkarvården i samhällets regi är en viktig punkt i den sjukvårdspolitiska målsättningen. Här behövs naturligtvis också andra insatser — det skall inte döljas — framför allt fler läkare. Det kommer vi att få år för år under den närmaste tiden genom den nu pågående ökade läkarutbildningen. Vi kommer att få i genomsnitt tusen nya läkare om året fram till år 1975. Antalet läkare stiger under tiden 1969—1975 från för närvarande 10 000 till omkring 16 000 och fortsätter sedan att öka. Ett nytt system för läkarutbildningen håller just nu på att genomföras i enlighet med ett beslut under vårriksdagen. Det är en viktig sak i detta sammanhang, eftersom det nya utbildningssystemet ger samhället möjligheter att kanalisera de ökade läkarresurserna till de delar av landet och de områden av sjukvården där vårdbehovet är störst. Den plan för fördelningen av våra ökade läkarresurser som upprättats i anslutning till reformeringen av läkarutbildningen innebär en stark prioritering av just den offentliga öppna läkarvården. Jag har, herr talman, velat sätta in 7-kronorsreformen även i dess sjukvårdspolitiska sammanhang. Reformen är med andra ord ett led i en aktiv sjukvårdspolitik, som kräver ett ökat samhällsinflytande på det viktiga område som sjukvården utgör. Låt mig samtidigt understryka, att jag vid utformningen av förslaget självfallet har satt patienternas intressen i första rummet. Den främsta avsikten med reformen är att samhället skall ställa den öppna läkarvården till förfogande för rimliga kostnader, särskilt med tanke på dem som har ett stort behov av läkarvård. Jag behöver egentligen inte här framhålla de stora värden som i olika avseenden är inneslutna i vad vi nu kallar 7-kronorsreformen. Det har på ett övertygande sätt gjorts från många olika håll, när reformförslaget remissbehandlades i våras. Remissbehandlingen visade en allmän uppslutning kring reformen, och det har understrukits av flera talare i debatten i dag. Låt mig citera Landstingsförbundets remissyttrande som ju väger tungt i detta sammanhang: »Svenska landstingsförbundet anser att förslaget innebär väsentliga förenklingar och rationaliseringsvinster för alla som berörs av den offentliga sjukvården. Patienter, försäkringskassor och läkare befrias från åtskilliga problem av praktisk natur och därjämte innebär förslaget att patienter som behöver omfattande och dyrbar läkarvård erbjuds betydande ekonomiska lättnader.

Även i den allmänna debatten och i pressen möttes reformförslaget av ett mycket positivt gensvar när det lades fram tidigt i våras. Jag har sagt i medkammaren att det egentligen är först under den allra senaste tiden, just före riksdagsbehandlingen av propositionen, som det har satts i gång en i många avseenden mycket märklig propaganda mot reformen. Eftersom enskilda delar av denna propaganda återkommit här i debatten, skall jag, herr talman, strax beröra dessa frågor. Andra lagutskottets utlåtande över den föreliggande propositionen ger med sin tungt vägande saklighet ett förordande av reformen på samtliga punkter, och jag vill säga att det är glädjande. Jag har anledning att notera detta, men låt mig ändå, herr talman, som sagt bemöta några av de invändningar som framför allt moderata samlingspartiet gjort i bl.a. ett antal reservationer och som ju här redan varit ganska ingående debatterade. Jag skall ta upp några av de synpunkter som herr Kaijser före middagspausen anförde. Jag vill då först framhålla att ingående överläggningar om reformens genomförande togs upp med både Svenska landstingsförbundet, Storstädernas sjukvårdsdelegation och Sveriges Läkarförbund för över ett år sedan. Överläggningarna med sjukvårdshuvudmännen resulterade i en överenskommelse om reformen och dess genomförande den 1 januari 1970, givetvis under förutsättning av regeringens och riksdagens godkännande. Denna överenskommelse är daterad i januari 1969 och undertecknad av bl.a. sjukvårdsborgarrådet Sven Johansson i Stockholm såsom företrädare för Storstädernas sjukvårdsdelegation. även ordförandena i samtliga landstings förvaltningsutskott fick redan i januari — det har herr Sörlin erinrat om — genom Landstingsförbundet en ingående information om reformen och dess ikraftträdande den 1 januari 1970. Reformen redovisades utförligt i en departementsprome moria som under tiden februari—april var föremål för en omfattande remissbehandling. Remissutfallet var, som jag redan har nämnt, mycket positivt. I april månad satte Landstingsförbundet och riksförsäkringsverket i gång med de tekniska förberedelserna. Dessa förberedelser har pågått jämsides med propositionsarbetet och slutfördes i oktober månad. Riksförsäkringsverket har gemensamt med Landstingsförbundet och Kommunförbundets sjukvårdsdelegation anordnat fyra regionala konferenser med deltagande från samtliga huvudmän och försäkringskassor. I konferenserna har deltagit sammanlagt cirka 150 personer. Dessa skall i sin tur fungera som kontaktmän i informationsfrågorna inom varje landsting och försäkringskasseområde. De löneförhandlingar som Läkarförbundet begärt i anslutning till reformen har pågått hela hösten och beräknas vara klara före årsskiftet, då den nya lagstiftningen träder i kraft. Som framgår av denna redogörelse, har olika förberedelser för reformen och dess ikraftträdande den 1 januari 1970 pågått sedan nära ett år tillbaka. Både riksförsäkringsverket och Landstingsförbundet har lagt ner mycket arbete på detta, och jag vet att ingående förberedelser också har gjorts inom Stockholms sjukvårdsförvaltning. Jag vill i detta sammanhang, herr talman, direkt ta upp en fråga som herr Lidgard ställde. Herr Lidgard sade — om jag uppfattade honom rätt — att sjukvårdsförvaltningen i Stockholm inte fick arbetsgruppens promemoria av den 17 oktober förrän någon gång i november. Jag känner inte till de interna kommunikationerna inom Stockholmsförvaltningen. Vad riksförsäkringsverket har gjort känner jag emellertid bättre till. Jag kan upplysa om att ett exemplar av den senare tryckta promemorian sändes i början av oktober i stencilskrift till en av sjukvårdsdirektörens närmaste medarbetare, detta för att sjukvårdsdirektören skulle kunna förbereda ären det. Vidare sändes under senare delen av oktober 75 exemplar till Stockholms sjukvårdsförvaltning och 20 exemplar till Kommunförbundets sjukvårdsdelegation, där just nämnda borgarråd i hög grad spelar en viktig roll. Jag har nu läst i tidningarna hur man i det borgerligt styrda Stockholm vill skjuta upp 7-kronorsreformen. Jag har lagt märke till att sjukvårdsborgarrådet skyller på att tiden för förberedelserna har varit alltför knapp. Det intressanta, herr Lidgard, är att sjukvårdsborgarrådet i Stockholm är en av dem som allra längst har känt till reformen. Han deltog i överläggningarna med socialdepartementet för över ett år sedan. Han står även med sitt namn på ett papper, undertecknat i januari i år. Enligt detta papper råder fullständig enighet om att genomföra reformen den 1 januari 1970. Jag vill också påpeka — det har sagts i debatten här, bl.a. av herr Lidgard vill jag minnas — att vi redan t.ex. i Stockholm, Göteborg och Uppsala har en enhetlig poliklinikavgift tillämpad sedan ganska många år. Herr talman! Förberedelser har alltså skett, och förberedelser pågår för reformens ikraftträdande den 1 januari 1970. Hur goda förberedelser man än gör, vet man av erfarenheterna att stora reformer sällan fungerar helt gnisselfritt under ett övergångsskede. Det kanske kan komma att gälla även för denna reform, men låt mig framhålla att det gäller vid vilken tidpunkt reformen än skulle genomföras. Vad som behövs är att alla goda krafter, inte minst läkarna, medverkar till att övervinna de svårigheter som kan uppkomma i ett övergångsskede. Jag hoppas och räknar på att alla med förståelse och vilja till en god insats skall verka för att denna för allmänheten och för svensk sjukvård mycket viktiga reform så snabbt och effektivt som möjligt skall bringas till full verkställighet. Herr Kaijser har också berört frågan, om möjligheterna att ha kvar pri vatmottagningar på sjukhusen. Om jag förstått honom och reservationen rätt, skulle det ske genom ett slags kringgående rörelse som i praktiken skulle sätta den föreslagna lagbestämmelsen i sjukvårdslagen ur kraft. Den som vill att man med pengar skall få köpa sig förmåner framför andra patienter på sjukhus vill naturligtvis ha kvar en möjlighet till privatmottagning på sjukhus. Då tycker jag att man skall säga det rent ut och inte skylla på annat. Regeringens förslag innebär tydligt och klart att det skall bli slut med privatbetalningar till doktorn på sjukhuset. Låt mig, herr talman, också få säga att den nuvarande möjligheten att ta ut privatbetalning av patienterna egentligen bara gäller en begränsad krets av överläkare, främst i storstäderna. Detta föråldrade system med privatbetalning på sjukhus försvinner nu definitivt. Alla läkare kommer, som jag tidigare nämnt, att få hela sin inkomst i form av lön från sin arbetsgivare, sjukvårdshuvudmannen. Det nya ersättningssystemet kommer att omfatta all öppen läkarvård som lämnas i samhällets regi. Herr Lidgard tog i anslutning till detta upp frågan om 29 8 i sjukvårdslagen och spörsmålet — om jag förstod honom rätt — huruvida en läkare skulle kunna träffa avtal om exempelvis en lokal för egen praktik inom ett sjukhus. Den frågan är hypotetisk, eftersom det har rått fullständig enighet mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om att privatmottagning inte skall förekomma i fortsättningen på de av samhället drivna sjukhusen. Jag har velat understryka detta med anledning av herr Lidgards fråga till mig. Nu säger man — och det har spelat en viss roll i den allmänna debatten under senare tid — att det inte skulle vara möjligt att söka en viss läkare på sjukhusen efter den 1 januari. Jag kan inte inse att detta blir svårare än det är nu. Skillnaden är ju att man betalar patientavgiften utanför doktorns dörr i stället för innanför. Att denna skillnad skulle ställa sjukvårdsorganisationen på huvudet har man mycket svårt att tro, såvida inte urvalet av patienter sker på andra grunder än rent medicinska, och i så fall bör en ändring komma till stånd. Att de administrativa frågorna skulle vara så svåra tror jag inte på. Men, säger man, det kommer många fler patienter till sjukhusen. Ja, kanske blir det flera men vilka? Den totala efterfrågan på öppen vård kan knappast komma att öka nämnvärt som en följd av reformen. Patienter med banalare krämpor får faktiskt efter den 1 januari själva betala litet mera än förut. Patienter med mera omfattande vårdbehov kommer förhoppningsvis redan nu till doktorn. Skulle någon sådan patient ha sett sig förhindrad att söka läkare av ekonomiska skäl, ja, då blir reformen en stor vinning. Jag har sagt tidigare men vill gärna upprepa det här i kammaren, att sjukvårdsdirektören i Stockholm i ett meddelande till samtliga Stockholmsläkare har framhållit att den patient som vårdas av en viss läkare, även efter den 1 januari så långt som möjligt skall behandlas av samma läkare. När det gäller de privatpraktiserande läkarna utanför sjukhusen föreligger nu ett förslag från riksförsäkringsverket. Detta förslag är av stort värde genom att patienten även vid besök hos privatpraktiserande läkare på förhand får veta vad han skall betala för läkarbesöket genom en taxa med enhetliga belopp. Dessa enhetliga belopp täcker samtliga kostnader för undersökning och behandling. Riksförsäkringsverkets förslag gör det också möjligt att genomföra en rationell samordning mellan privatpraktikervård, som regleras genom läkarvårdsavtal, och den offentliga läkarvården. Detta är en naturlig fortsatt utveckling med hänsyn till den kraftiga ökning av den öppna läkarvården i samhällets regi, som kommer att genomföras under de närmaste åren. Förslagets genomförande förutsätter att avtal träffas mellan sjukvårdshuvudmännen och Läkarförbundet, sedan remissbehandlingen är klar. Så snart ett godtagbart sådant avtal föreligger är Jag beredd att medverka till att erforderliga = ersättningsbestämmelser för sjukförsäkringen utfärdas med stöd av de bemyndiganden som begärts i den föreliggande propositionen och som har tillstyrkts av andra lagutskottet. Här har moderata samlingspartiet till utskottsutlåtandet fogat en reservation som går ut på att ärendet på nytt skulle underställas riksdagen i särskild ordning. I praktiken skulle det innebära en fördröjning av denna viktiga fråga, och det anser jag att jag inte kan medverka till. Jag vill också framhålla att den principiella uppbyggnaden av riksförsäkringsverkets förslag rörande privatpraktikerna ligger helt i linje med det ersättningssystem för den offentliga läkarvården som redovisas i den föreliggande propositionen. Ett bemyndigande beträffande ersättningsbestämmelserna har regeringen redan i dag då det gäller återbäringstaxan. Det är alltså i sak ingenting nytt. Herr talman! Jag har velat lämna en redogörelse för en reform som kommer att spela en stor roll inom svensk sjukvård i framtiden. Flera av opponenterna här har sagt att de i sak är med på att reformen genomförs men att tidsfaktorn etc. skulle vara så pressande. Jag har redogjort för de ingående förberedelser som vidtagits. Detta är ingenting nytt som kommit upp under de senaste höstmånaderna. Det har varit en lång förberedelsetid. Låt mig, herr talman, innan jag slutar bara med några ord beröra ett par av de frågor som herr Yngve Persson tog upp. Han lämnade ju i egenskap av ordförande i sjukförsäkringsutredningen ett förslag som han här har redogjort för. Jag vill gärna säga att det förslaget hade sina förtjänster, men det avvisades vid remissbehandlingen av bl.a. Landstingsförbundet. Jag vill också tillägga att förslaget aktualiserade vissa andra problem som inte tedde sig särskilt lättlösta. Jag vill dock påpeka att det nu föreliggande förslaget beträffande sjukhusavgiften medför en utjämning av den olikhet som hittills rått vad gäller avgifter å ena sidan på sjukhem och å andra sidan på åldersdomshem. Jag ser i denna utjämning en viktig sak. Herr Yngve Persson redogjorde också för den halvöppna vården, och jag vill gärna säga att på den punkten har utredningen angivit de principiella riktlinjer som återfinns i det förslag som föreligger i propositionen. Allra sist, herr talman, vill jag säga att det är med tillfredsställelse jag noterar den stora uppslutningen kring reformen. Jag har en stark känsla av att moderata samlingspartiet här på något sätt befunnit sig i en mycket ambivalent situation. Partiets representanter har sett sig nödsakade att reagera på något vis, och de har gjort det, men om riksdagen följer reservationerna så skulle den förhindra en viktig social reform. Den här reformen kommer att betyda mycket för de enskilda och den kommer också att betyda mycket för själva inriktningen av den svenska sjukvårdspolitiken i fortsättningen. Däri ligger de mycket stora och betydelsefulla vinsterna.

Herr talman! Det är riktigt att jag i mitt första anförande sade sjukvårdsförvaltningen i Stockholm. Jag skulle ha sagt sjukvårdsroteln, som är det enda jag härvidlag vet något om. Det var där man fick kännedom om denna promemoria i november månad. Låt mig sedan gå över till vad herr Aspling talade om, nämligen de ingående överläggningar som ägt rum enligt promemorian, daterad i januari, och anknyta till problemet om tolkningen av 29 8 sjukvårdslagen. Härvidlag säger herr Aspling att parterna var fullkomligt ense om den tolkning som nu tagit sig uttryck i propositionen. Jag undrar hur herr Aspling kan säga detta på grundval av januaripromemorian angående vissa sjukförsäkringsoch sjukvårdsfrågor, undertecknad bl.a. av Sven Johansson. I det dokumentet står ingenting annat än att bestämmelserna i 29 § skall överses med anledning av det nya ersättningssystemet. Där står ingenting om inriktningen av översynen — eller syftet med den. Herr Hjalmar Mehr i Stockholm hör vanligen inte till mina husgudar, men i detta sammanhang skall jag åberopa honom, nämligen vad beträffar problemet om ersättningen vid privatläkarvård. Jag kommer därmed in på det fullmaktsproblem, som vi har diskuterat. I ett särskilt uttalande till promemorian säger Hjalmar Mehr: »Den knappa tiden för behandling av förslaget till denna genomgripande och betydelsefulla reform har inte gjort det möjligt för mig att så ingående penetrera de organisatoriska och ekonomiska konsekvenserna som varit önskvärt.» Sedan följer en längre utläggning om vad detta förslag ekonomiskt sett betyder för Stockholms stad. Det vore rimligt att riksdagens ledamöter, när vi går att lämna den begärda fullmakten, litet grand kände till vad ärendet rör sig om. Det gör vi inte och jag måste säga att jag, under de få timmar jag haft tillgång till denna handling, inte kunnat tränga in i dess innehåll. Jag tycker mig av Hjalmar Mehrs särskilda uttalande kunna utläsa att det i promemorian finns mer än ett alternativ. Hjalmar Mehr talar nämligen om huvudförslaget, som är tillstyrkt av ämbetsverket. På några andra sidor har jag sett att man talar om alternativ I och alternativ II; det förefaller mig alltså som om promemorian innehåller tre förslag, låt vara att verket prefererat ett av dem. Jag skulle gärna vilja veta om kammarens ledamöter med den fullmakt de avser att lämna förordar alternativ I, alternativ II eller det som är riksförsäkringsverkets huvudförslag. Det kan vara rätt betydelsefullt för den som får en fullmakt att veta vad som menas. I senare delen av sitt anförande sade statsrådet Aspling att vi från moderata samlingspartiet skulle vilja förhindra denna reform. Det finns inget underlag för ett sådant uttalande. Vi har sagt att här föreligger sådana administrativa trassligheter att det vore önskvärt om reformen uppsköts ett halvår. Jag tycker att det är cynism när det gäller läkarvård att säga så där allmänt överslätande, att alla stora reformer gnisslar i början. Det kan man kanske säga om en skolreform; och man kan kanske acceptera att den gnisslar. Men när det gäller sjuka människor tycker jag inte vi kan acceptera att det gnisslar, utan då får man försöka se till att man har gjort så gott man kunnat från början. Jag återkommer till vår situation i Stockholm och skall även göra en liten korrigering i det sammanhanget. Jag sade i mitt anförande att 40 procent av den öppna vården klaras av privatpraktiserande läkare, och jag drog därav slutsatsen att det under första halvåret kommer att bli ett tryck på sjukvården i offentlig regi. Jag inhämtar nu av utredningspromemorian att det inte är 40 utan 45 procent av den öppna vården som klaras av privatpraktiserande läkare. När jag läser vidare, finner jag att det i Malmö stad är 53 procent som klaras av privatpraktiserande läkare. I Göteborg är det litet mindre, 35 procent, och i Malmöhus län 39 procent. Detta ger oss ändå en bild av den belastning det innebär på sjukvårdsorganisationerna i vissa landstingsoch stadskommuner att man inte samordnar genomförandet av den reform som är avsedd med detta betänkande och den som är avsedd med propositionen.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Lidgard, när han tog upp frågan om borgarrådet Johanssons engagemang i detta sammanhang, att det inte var någon oklarhet vid dessa överläggningar i januari månad om hur systemet skulle komma att utformas i princip. Den enhetliga avgiften på 7 kronor var fastställd, och därmed följde att vi helt naturligt också skulle förändra vad beträffar privatmottagningarna på sjukhusen. Det papperet har jag omnämnt i debatten, och herr Sven Johansson har icke kunnat sväva i någon ovisshet. Promemorian kom sedan i februari månad. Det intressanta, herr Lidgard, är att alla invändningarna dyker upp i november. Självfallet har var och en rätt att tycka olika om reformen, Men jag har sagt att vid vilken tidpunkt man än genomför en så stor och betydelsefull reform får man naturligtvis räkna med vissa Öövergångssvårigheter. Det har vi aldrig dolt för oss. De ansvariga har så långt möjligt sökt förbereda genomförandet, och vi har här hört representanter för flera landsting berätta om vilka åtgärder man vidtagit i de berörda sjukvårdsområdena. Herr Lidgard har själv kunnat höra att dessa ansvariga inte från talarstolen i denna kammare uttryckt någon särskilt stor oro, även om de säger att det kanske blir problem under ett övergångsskede. Det talas ju ofta om att tillströmningen nu skulle bli utomordentligt stor från de privatpraktiserande läkarnas mottagningar till de offentliga öppna sjukvårdsinrättningarna. Jag har mycket svårt att tro på detta, herr Lidgard. Det sker ju ingen förändring beträffande privatpraktikerna nu. De som nu har råd att gå till privatpraktikerna kommer väl att ha det även efter nyåret. Jag tror att herr Lidgard skall räkna med att det finns stort intresse för att få till stånd en annan tingens ordning beträffande privatpraktikerna. Riksförsäkringsverket har i sin utredning självfallet diskuterat detta mycket svåra problem, men det var ett helt entydigt förslag som verket framlade. Jag vet inte om herr Lidgard har bättre kontakt med Läkarförbundet, men jag tror att förbundet i princip skulle vilja säga att detta förslag är mycket intressant. Jag tror att det innehåller många ting som är värda att ta fasta på, och jag vill passa på att understryka något som jag inte nämnde i min replik till herr Hernelius. Det var inte så att vi glömde bort frågan om privatpraktikerna. Det är väl ett år sedan vi hade tillfälle att för första gången diskutera alla dessa frågor med Läkarförbundet. Självklart var privatpraktikernas villkor med i våra samtal. Den frågan sysselsatte oss mycket också i senare överläggningar.

Det är riktigt, herr Lidgard, att de privatpraktiserande läkarna är ojämnt fördelade i detta land. Vi har ca 10 000 läkare i landet, och av dessa torde ungefär 1 000 ha privat praktik. Men om man ser till dessa läkares engagemang i läkarvården tror jag att man kommer att finna att antalet blir betydligt lägre. Det torde röra sig om 500—600 läkare som mera regelbundet har daglig praktik. Dessa läkare finns framför allt i Stockholm, Göteborg och Malmö samt i ett antal andra större städer. I landet i övrigt — framför allt i Norrland — vet vi att det finns mycket få privatpraktiserande läkare. Där har den offentliga sjukvården att svara för sjukvården i dess helhet. Jag skall inte ta upp någon debatt om denna fråga nu. Men för ett riktigt och rationellt utnyttjande av våra sjukvårdsresurser i framtiden — vilket vi behöver —— anser jag det av riksförsäkringsverket framlagda förslaget ha värden genom vilka man kan åstadkomma en samverkan och en samordning mellan den offentliga sjukvården och de privatpraktiserande läkarna. Jag tror att detta är ett av de väsentligaste inslagen i det av riksförsäkringsverket framlagda förslaget, och jag hoppas därför, herr Lidgard, att det skall kunna förverkligas. Det kommer naturligtvis att stå varje privatpraktiserande läkare fritt att vara med i detta system eller inte. Där får var och en ta ställning. Men jag tror att det finns ett stort intresse hos många privatpraktiserande läkare för detta system. Jag har mött det på flera håll.

Herr talman! Jag blir tydligen tvungen att för andra gången i dag säga att jag inte står Läkarförbundet särskilt nära. Vi som inte deltagit i överläggningarna har ju bara handlingarna att hålla oss till och får av dem försöka läsa ut vad som kan ha hänt. När det gäller frågan om sjukvårdslagens 29 § står i den aktuella promemorian inte något annat än att denna paragraf skall ses över, hur utförlig promemorian än är i övrigt beträffande 7-kronorstaxan m.m. Jag uppfattade dessutom «statsrådet Asplings anförande så att de privatpraktiserande läkarna skulle vara omnämnda i detta sammanhang. Det var nu ett missförstånd, och det var bra att detta klarades upp eftersom jag vet att dessa läkare inte omnämndes i sammanhanget. Herr Aspling ondgör sig över att kritiken först nu kommer fram. Det är väl inte konstigt att så är förhållandet. Det är ju nu vi har en proposition som behandlar detta ärende. När skulle jag ha sagt något till statsrådet Aspling vid något annat tillfälle? Det är nu jag har möjligheten att säga det, och jag gör det på grundval av de kunskaper jag inhämtat från sjukhusadministratörer av olika slag, vilka har upptäckt att det arbete som förutsatts i januaripromemorian inte gått riktigt så snabbt som man hade hoppats. Men det finns faktiskt ytterligare en orsak som jag tillmäter en viss betydelse, och den hänger samman med vad herr Hedlund nyss sade: i hans landsting är det inget bekymmer, ty där har man redan fattat alla nödvändiga beslut och lämnat fullmakt till förvaltningsutskottet att syssla med ärendet. Det är möjligt att man gör så i herr Hedlunds landsting. Men man gör inte så i den stad där jag bor, ty här försöker man fatta de kommunala besluten först då man vet hur lagstiftningen blir utformad. Ett av stadshusets organ, nämligen stadskollegiet, har i dag tvingats ta ställning i förtid till detta förslag, men stadsfullmäktiges beslut kan och bör och skall inte komma förrän riksdagen fattat sitt beslut. Det första tillfälle vid vilket man kan ta upp frågan är den 15 december, Den är ordentligt förberedd inom alla instanser, och det kan så att säga fungera om stadsfullmäktige beslutar.

Herr talman! Jag tänkte inte säga någonting med anledning av statsrådet Asplings anförande. Statsrådet yttrade vid ett tillfälle att det är klart att man kan ha olika synpunkter på reformen och att han har deklarerat sina synpunkter i denna fråga, och om det som statsrådet därvid sade tycker jag inte att jag har någon egentlig anledning att ta upp någon diskussion med honom. Det är bara en sak som jag vill gå in på, och det är oron nu i november. Jag har inte fattat det som något som skulle ha tillkommit propagandamässigt, utan vad som hänt är att man inom en del landsting, just när man skall ta itu med genomförandet av reformen, verkligen insett vilka svårigheter som föreligger. Det har inte bara varit förvaltningsutskotten som stått inför dessa problem. Det har visserligen inte talats om dem i det förvaltningsutskott där jag är med men i vissa andra. Utskotten är ändå en bit från själva verkställandet. De är visserligen verkställande utskott, men det är deras tjänstemän som har hand om saken. I vissa utskott har man reagerat mycket starkt. Det gäller även sjukhusadministratörer. En administratör — jag har inte reda på hans politiska åskådning — har sagt att det är rena vanvettet att köra fram denna reform så kvickt när man inte är förberedd. Det är inte så underligt, om vi tar intryck av sådana farhågor.

Detta ligger bakom vår reservation på denna punkt.
Herr talman! Herr Kaijser nämnde avslutningsvis att han innerligt hoppades att det skulle gå så att man inte tappade förtroendet för reformen. Jag är angelägen att stryka under — jag har gjort det tidigare — att alltid när man står inför en stor social reform krävs det anspänning, samverkan och alla goda krafters insatser. Jag räknar med att herr Kaijser, som en framträdande representant för just läkarkåren, själv kommer att bidra till den viljeinriktning som är väsentlig. Jag begärde, herr talman, emellertid inte ordet för att ta upp en debatt med herr Kaijser, utan för att säga ett par ord till herr Lidgard. På det papper som herr Sven Johansson har undertecknat, såsom jag förut nämnde, står tydligt och klart att ett nytt ersättningssystem för sjukförsäkringen införs vid läkarvård som meddelas av läkare hos sjukvårdshuvudmannen. Beträffande läkare vid sjukhus avses därvid all öppen vård som meddelas vid sjukhusen. Detta nya ersättningssystem medför att nuvarande återbäringstaxa inom sjukförsäkringen endast kommer att omfatta besök hos privatpraktiserande läkare. Eventuella ändringar av denna taxa får tas upp mellan Sveriges Läkarförbund och staten. Vi skall väl inte, herr Lidgard, här diskutera denna fråga närmare eftersom vederbörande person icke är närvarande. Men det finns anledning att stryka under, att om någon verkligen varit med från början så är det sjukvårdsborgarrådet i Stockholm. Har man inte också, herr Lidgard, när budgeten upprättades för nästa år, inkalkylerat de intäkter som reformen kommer att medföra för Stockholms stad? Jag bara ställer frågan. Man har väl ändå i viss mån varit förutseende. Jag har i min hand Stockholms stads sjukvårdsförvaltnings förslag till omläggning av vårdavgiftssystemet vid stadens sjukvårdsanstalter. Det är ett intressant dokument daterat den 3 november i år. Jag är mycket glad, herr Lidgard, att kunna säga att man uppenbarligen i varje fall på tjänstemannasidan vid Stockholms stads sjukvårdsförvaltning vidtagit omfattande förberedelser. Därför hoppas jag att reformen även i denna stad skall kunna genomföras så friktionsfritt som möjligt.

Herr talman! Låt mig bara säga några ord med anledning av det direkta påstående som herr Lidgard riktade till mig och av vilket man lätt kunde bibringas den uppfattningen att Västmanlands läns landsting var det enda landsting som fattat detta principbeslut i oktober månad. Det var ju så att samtliga landsting fattade i stort sett samma beslut. Det kan knappast ligga något odemokratiskt i att man fattar ett principbeslut och ger sitt verkställande organ 1 uppdrag att genomföra reformen, under förutsättning att riksdagen fattar det beslut som var förutskickat i oktober. Vi hade vid det tillfället alla de fakta som behövdes för principbeslutet och dessa fakta skiljer sig inte i något avseende från dem vi har i dag. Jag kan inte finna att detta är ett odemokratiskt handlingssätt från landstingens sida.

Det är dessa »vederbörliga beslut» vi nu sysslar med. Jag förmodar att statsrådet inte kan begära en bättre deklaration. Sedan vill jag säga till herr Hedlund att jag inte tycker att det i och för sig blir bättre om det är många landsting som på detta sätt har fattat beslut utan att känna förutsättningarna. Jag vill erinra om att i denna kammare finns en ledamot av andra lagutskottet, som levde i uppfattningen att utskottet ändrat förutsättningarna. Detta visade sig visserligen vara felaktigt, men det kunde dock ha inträffat en förändring, som på ett eller annat sätt hade rubbat förutsättningarna för landstingens beslut. enligt hans uppfattning flertalet röstat för ja-propositionen.

Herr talman! I fråga om semester är det ju så att man i beräkningen av denna tar hänsyn till vissa kvalifikationskrav. Den heltidsanställde skall arbeta 15 dagar under en månad för att ha rätt till två semesterdagar. När det gäller korttidsarbete skall han ha arbetat minst åtta dagar under en månad och får då rätt till en semesterdag. Det finns naturligtvis en hel del människor som har ett sådant arbete att deras semesterberäkningar stoppas av detta kvalifikationskrav. En viss förändring till det bättre infördes dock år 1963. Men var man än sätter gränsen kan det naturligtvis uppstå tveksamma fall. Det kan ju diskuteras om man skall reducera antalet arbetsdagar ytterligare för att få semester, och det har också för dessa grupper träffats speciella avtal, beroende på under vilka former de arbetar. För många är det inte möjligt att kontrollera arbetstider o.s. v., och då brukar man i avtalen kunna komma till rätta med dessa svårigheter åtminstone när det gäller semesterersättning. Men man kan inte komma ifrån att det måste råda ett visst förhållande mellan arbetstider å ena sidan och semester å andra sidan. Man måste dock ha presterat ett visst arbete för att kunna få ut semester som ju behövs för vila och rekreation efter detta arbete. Utskottet är alltså inte främmande för dessa problem men anser inte att de är av den storleksordningen att man kan begära en utredning. Man hoppas att arbetsmarknadens parter skall komma till rätta med dessa problem. När det gäller arbetslöshetsersättningen krävs det även där att man måste ha vissa normer. Herr Österdahl nämnde att man skall arbeta minst fyra timmar per dag och att man skall stå till arbetsmarknadens förfogande så och så många timmar per månad. Denna fråga är dock föremål för prövning inom KSA-utredningen, och vi hoppas att denna snart skall komma med förslag i frågan. Utskottet har emellertid funnit att dessa problem inte är av den storleksordningen att riksdagen bör skriva till Kungl. Maj:t och begära en utredning. Vi hoppas som sagt att man via arbetsmarknaden och KSA-utredningen skall komma till rätta med problemen. Jag yrkar bifall till andra lagutskottets yrkande.

Herr talman! Herr Dahlberg nämnde att det skall råda ett visst förhållande mellan arbetstid och beviljade semesterförmåner. Man bör alltså arbeta en viss kvalifikationstid, såsom ju förhållandet är för närvarande. Vi vill naturligtvis också att det skall finnas ett visst samband mellan semestern och den arbetsinsats man gör, men att det inte skall föreligga en sådan begränsning att man skall arbeta åtta dagar under en månad för att få ut semester. Som jag antytt kan ju denna fråga lösas genom att man ger 9 procent på den intjänade lönen och att man även får tillgodoräkna sig en dag som kvalifikationstid. Herr Dahlberg hoppas att arbetsmarknadens parter skall lösa denna fråga, men som jag nämnde så är det fortfarande cirka en miljon arbetstagare som står utanför de fackliga organisationerna, och i första hand är det naturligtvis dessa som rycker in tillfälligtvis på arbetsmarknaden. Anledningen till att frågan inte har lösts är väl att dessa grupper i ringa utsiräckning är fackligt organiserade. Det är alltså väldigt angeläget att denna fråga blir löst; det är en rättvisefråga som jag tycker att vi här i riksdagen borde ägna vår uppmärksamhet. Herr Dahlberg anser att frågan inte är av den storleksordningen att det är skäl att skriva till Kungl. Maj:t. Jag anser tvärtom att problemet är väsentligt. Det är säkert många som arbetar enstaka dagar i veckan — i butiker, restauranger o.s.v. — och antalet korttidsarbetande utökas ju ständigt. Jag anser det därför angeläget att denna fråga löses omgående.